Herr talman! Per Bolund har frågat Maud Olofsson hur hon avser att förverkliga förslagen i utredningarna från Nutek, Vägverket och Banverket för ökad cykelturism. Per Bolund har också frågat Maud Olofsson om hon på annat sätt avser att verka för ökad cykelturism i Sverige samt om hon avser att verka för att pengar anvisas till Kattegattleden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag delar Per Bolunds uppfattning om värdet av att förbättra förutsättningarna för cykling, såväl till vardags som vid rekreation. Ökad cykling ger stora positiva effekter för miljön, framkomligheten på vägarna, folkhälsan liksom för småskalig näringslivsutveckling längs en cykelturistled. Att öka andelen resor med cykel är också ett uttalat mål för både regering och riksdag. Trenden är dock sedan länge tyvärr den motsatta. Med tanke på cykelturismens lokala och regionala karaktär har kommunerna och de regionala organen den viktigaste rollen för att främja cykelturism. Därför är det glädjande att det finns exempel på initiativ bland dessa ute i landet. Men staten har också en roll i att stödja cykelturism. Vägverket, Banverket och Nutek redovisade förra hösten parallella regeringsuppdrag avseende olika möjligheter att förbättra förutsättningarna för cykling inklusive cykelturism. Arbetet har bedrivits i nära samarbete mellan myndigheterna i syfte att skapa en sammanhängande bild av behoven. En åtgärd som föreslås är att utveckla nätet av säkra cykelvägar samt ett antal längre leder för cykelturism av hög internationell klass. Regeringsuppdragen utgör underlag för infrastrukturpropositionen som läggs i anslutning till budgetpropositionen i höst. Jag vill också peka på vikten av att ha ett företagsklimat som bidrar till utveckling av näringsverksamheter längs en cykelturistled. Det handlar inte minst om att kunna bo bra och äta gott. Regeringen prioriterar frågor som handlar om att utveckla gynnsamma förutsättningar för företagandet. De insatser som görs inom näringspolitiken kring entreprenörskap, regelverk, kapitalförsörjning och företagsutveckling omfattar givetvis också företag inom turistnäringen. Det ska bli mer lönsamt och mindre krångligt att vara företagare.

Herr talman! Som Åsa Torstensson nämnde var min interpellation från början ställd till Maud Olofsson. Anledningen till att jag ställde den till näringsministern är att jag i väldigt stor utsträckning ser detta som både en turistfråga och en näringslivsfråga. Självklart har jag inget emot att diskutera detta med infrastrukturministern. Men det är viktigt att se att det här inte bara är en infrastrukturfråga. Infrastrukturen är självklart avgörande, men det behövs ett fungerande helt system för att cykelturismen framöver ska få en framträdande roll i Sverige. Cykling över huvud taget är ett väldigt bra och positivt samhällsfenomen som borde uppmuntras mycket mer än som i dag sker. Cykling är bra inte minst för hälsan. Vi vet ju att det är ett stort problem i både Sverige och andra länder att vi människor rör på oss för lite. Därmed får vi många välfärdssjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar. Det handlar också om fetma och andra sådana problem. Cykling är också bra för miljön. Inte minst skulle cykelturism kunna fylla en väldigt viktig funktion när det gäller möjligheterna att nå våra miljömål. Om det skulle bli en ökad trend att svenskar stannar kvar i landet och turistar här - i stället för att åka utomlands eller åka på bilsemester - och då turistar på cykel skulle det självklart få väldigt positiva miljöeffekter. Också samhällsekonomiskt skulle det vara väldigt värdefullt om man kunde få fler att stanna i landet och om man också kunde få utländska turister att komma hit för att cykelturista här i Sverige. Jag har sett att cyklingen är en mångmiljardindustri i många länder där man har en väl utvecklad cykelturism. Man säljer paketresor. Det är lätt att ta med sig cykeln på tåget och så vidare. Många miljarder kronor omsätts till exempel i Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Danmark. Jag ser att Sverige har en unik möjlighet, att här finns ett väldigt väl utvecklat vägnät som skulle kunna användas för ökad cykelturism. Vi har möjligheter att bygga ut ett helt bilfritt cykelvägnät på långa sträckor. Där skulle det kunna finnas väldigt bra möjligheter till cykelturism. Därför tycker jag att det är väldigt synd att det inte satsas mer på just den här sektorn. När man läser infrastrukturministerns svar får man lite grann en känsla av att hon undandrar sig statens roll i sammanhanget. Staten har dock en avgörande uppgift när det gäller att öka möjligheterna för cykling i vid bemärkelse men också för cykelturism i och med att just infrastrukturen, cykelvägarna, egentligen är den pusselbit som saknas för att vi ska kunna få en stor och väl utvecklad cykelturism i Sverige. Infrastrukturministern nämner underlagsrapporter från Vägverket, Nutek och Banverket. De visar väldigt tydligt att just cykelvägarna är den felande länken. Det är där man måste öka omfånget. Cykelvägarna måste göras mer attraktiva, och man måste se till att de finns i ett sammanhängande nät. Sverige blir attraktivt för cykelturister först när man ser att man kan ta sig från punkt A till punkt B och gärna en lång sträcka i ett sammanhängande vägnät med bra vägvisning och så vidare. Även om regionerna självklart, som ministern säger, har en uppgift att fylla i sammanhanget är det statens uppgift att ta hand om det interregionala cykelvägnätet, att klara av cykling över läns-, region och kommungränser. Där kan jag bara konstatera att staten så här långt inte har gjort sin uppgift. Vägverket har tagit fram en bra cykelplan. Där visar man att staten måste gå in och göra ganska stora investeringar. Men de pengar, de resurser, som behövs har helt enkelt inte kommit fram. Jag hade därför hoppats på att det skulle finnas lite mer matnyttigt i svaret.

Fru talman! Det är en oerhört intressant interpellation som Per Bolund har ställt. Jag tror också att det är avgörande och viktigt att se vilka möjligheter vi har när det gäller att skapa och att möta det ökande intresset för att besöka Sverige och när det gäller att ta del av den utländska turism som nu söker sig runt i världen för att hitta intressanta och unika områden. Sverige har under de senaste åren ökat antalet gästnätter mer än många andra länder lyckats med. Det visar vilka möjligheter som finns inom turistnäringen. Cykelturismen i sig har Nutek identifierat som något som kan generera ytterligare intäkter - det handlar då om miljardbelopp. Naturligtvis är bra vägar och trygga och säkra cykelleder avgörande för detta. Jag vill inte på något sätt säga att jag undviker eller drar mig undan statens ansvar här. Jag tror att det är oerhört viktigt att påpeka att Vägverket varje år lägger miljonbelopp på nya cykelvägar. På cykelvägar vid sidan av de stora projekten har Vägverket satsat 15-20 miljoner under de senaste tre åren. Under samma period har man lagt 50-100 miljoner på cykelvägar som så att säga inkluderas i de större projekten. Det är ganska svårt att peka på exakt hur många miljoner det handlar om eftersom det här är inkluderat i större infrastrukturprojekt. Därmed är själva insatsen för cykelleden inkluderad i volymerna. Staten har en roll här, och Vägverket tar en stor del av kostnaderna. Inte desto mindre återstår mycket att göra. Nutek har pekat ut att det behövs ytterligare miljoner utöver vad Vägverket i dag har identifierat. Bra cykelleder i lämpliga geografiska områden kan, tror jag, skapa stora förutsättningar för ett utökat lokalt och regionalt näringsliv. Därför återkommer jag till att detta naturligtvis oerhört mycket är kopplat till lokala och regionala näringslivsstrategier och inriktningar. Det tror jag att vi ändå ska vara överens om. För någon månad sedan var jag på besök på Öland där, i det här sammanhanget, Borgholms kommun tillsammans med Vägverket ser över sina vägar för att skapa bra förutsättningar för trygga och trafiksäkra cykelvägar, inte alltid helt isolerade från övrig trafik. Det handlar om att lägga tydliga cykelvägar just för att locka till cykelturism och därmed skapa bättre förutsättningar för det lokala och det regionala näringslivet. Då är det mycket tydligt lokalt initierat och lokalt förankrat. Därmed hittar man också bra lösningar.
Fru talman! Även om cyklingen ökat har den ökat från en alldeles för låg nivå. Över huvud taget är det ett problem att man cyklar för lite i det här landet och, tyvärr, också att statliga organ inte avsätter de resurser som skulle behövas för att cyklingen ska öka. Åsa Torstensson säger att Vägverket bygger cykelbanor. Det stämmer. Tyvärr görs det på precis det sätt som infrastrukturministern visar på. Man gör det snuttvis och i samband med andra projekt, till exempel vägprojekt. Då ser man inte cykelvägnätet som en enhet i sig, utan man ser det som något som möjligtvis kompletterar andra vägprojekt som redan genomförs. Det blir inte ett sammanhängande vägnät som fungerar väl för till exempel cykelturism. Problemet är just att man inte tar ett helhetsgrepp. Man satsar inte de resurser som behövs. För att få fram ett heltäckande cykelvägnät som fyller den funktion som behövs för att få ett attraktivt land och en attraktiv region för cykelturismen behövs det sammanhängande vägnät och en tydlig vägvisning så att man som turist ser att man kan ta sig från punkt A till punkt B. Ett exempel på ett sådant projekt är Kattegattleden, som jag nämner i min interpellation - en väg mellan Göteborg och Helsingborg som redan i dag till hälften är bilfri. Men det räcker inte. Man måste kunna ta sig hela vägen utan att behöva oroa sig för att krocka med bilar och så vidare. Till exempel för familjer som vill ta med sig sina barn och ungdomar är det självklart ett orosmoment att det finns bilar i närheten när man cyklar. Det kan ju vara så att barnen ganska nyligen har lärt sig att cykla. Då vill man inte i närheten ha bilar som körs med höga hastigheter. Så är det tyvärr fortfarande på många cykelvägar. Region Halland har tagit det initiativ som infrastrukturministern efterfrågar. Man har sagt: Vi är beredda att satsa resurser på det här. Vi kan ge 50 procent av resurserna för att bygga ut nämnda led. Dock vill man att staten går in och tar resterande del. Det här visar att man om man satsar lite resurser kan få en väldigt stor utdelning, en uppväxling av de pengarna. Man får mycket mer infrastruktur än man skulle få om man bara, som ministern tidigare sade, satsade i samband med andra projekt. De rapporter som ministern hänvisade till tidigare från Banverket, Nutek och Vägverket visar att Nutek till exempel säger att om man satsar 30 miljoner per år under en tioårsperiod skulle man kunna få en väldigt stor effekt av pengarna och få en väl utbyggd infrastruktur. Man gör också den bedömningen att om den här satsningen görs och vi får i gång en cykelturism i större skala i Sverige kan det ge intäkter på ungefär 1 1⁄2 miljard kronor per år. Det är en stor samhällsekonomisk vinst man kan göra. Genom att satsa dessa ganska små resurser kan man få en väldigt stor utdelning i form av ökad turism och ökade intäkter. Framför allt kommer det landsbygden till godo, vilket dessutom kan leda till en positiv landsbygdsutveckling och positiva miljöeffekter. Det som saknas, det som är den felande länken, den pusselbit som inte finns, är en satsning från staten där man går in och ger resurser till att bygga ut de här näten och lederna. Vi ser att cykelturismen i Europa växer väldigt snabbt, med ungefär 4 procent per år. Det vore väldigt sorgligt om Sverige inte tog en del av den kakan och fick en del av dessa turister. Cykelturismen beräknas redan nu omsätta 40 miljarder kronor per år. Det finns en otrolig potential att få en positiv utveckling av näringslivet, framför allt lokalt och regionalt. Men då krävs att man går in och avsätter de resurser som behövs för att själva grunden ska finnas där, själva infrastrukturen. Då vill jag åter fråga Åsa Torstensson: Kommer ni att avsätta pengar i infrastrukturpropositionen till exempelvis Kattegattleden?

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt med cykelturismen. Turismen på alla fronter måste naturligtvis utvecklas mer. Det är ett område som ett antal regeringar har pratat väldigt mycket om. Den här regeringen pratar väldigt mycket om turismen, men väldigt lite görs. Inte minst gäller detta cykelturismen. I det här sammanhanget är det ett ganska sedvanligt svar vi får när vi diskuterar infrastruktur i kammaren, nämligen det som står längst ned på första sidan i det skrivna svaret: "Regeringsuppdragen utgör underlag för infrastrukturpropositionen som läggs i anslutning till budgetpropositionen i höst." Det är alltid samma svar. Det är aldrig något svar på vad infrastrukturministern egentligen vill. Infrastrukturministern har bara ett svar till kammaren. Tänk så befriande det vore om vi kunde få veta om detta är viktigt, om det här prioriteras, om det här är någonting som man särskilt anser vara en fråga som är värd att beakta i den framtida planeringen eller om det inte är det. Men aldrig får vi något svar från den här regeringen. Det visar verkligen att man egentligen inte har några idéer kring infrastrukturpropositionen. Det andra skälet till att jag gick upp är det som står på andra sidan i svaret om företagsklimatet. Vi håller alla här i kammaren med om att det är viktigt att utveckla näringsverksamheten längs cykelturistleder. Så står det i svaret att det görs satsningar inom näringspolitik kring entreprenörskap. Men det är ju alltihop! Och så regelverk - men ni har ökat regelverket inte minst för turistföretagen. Det vet vi genom de mätningar som har gjorts. Kapitalförsörjningen nämner man. Ja, det som har gjorts där är att man har tillsatt en utredning som tittar på just kapitalförsörjningen. Men några konkreta förslag har den här kammaren inte fått ta ställning till, och näringsidkarna har inte fått ta del av detta. Företagsutvecklingen är naturligtvis viktig, men några konkreta förslag har den här regeringen inte kommit med. Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man svarar på frågorna om infrastruktur. Men jag tycker att det är minst lika viktigt att man, om man anför att vi ska ha ett bra företagsklimat, också redovisar några åtgärder och vad man har gjort. Annars är man ohederlig som regering.

Fru talman! Det är viktigt, Per Bolund, att se att Vägverket gör två olika investeringar. Man gör investeringar i samband med de stora projekten, precis som jag sade. Men man gör också investeringar i rena cykelvägar motsvarande 15-20 miljoner per år som ligger helt vid sidan av de stora projekten. Det är två olika slags åtgärder som Vägverket är involverat i. Precis som Per Bolund säger finns det oerhört mycket mer att göra utifrån turistnäringens utveckling. Det senaste årets tryck på turistnäringen i Sverige kommer att skapa en inriktning där det utvecklas nya samverkansformer, precis som jag nämnde. Det finns ett arbete på Öland med de lokala och kommunala företrädarna, näringslivet och Vägverket där man mycket tydligare samverkar, med gemensamma insatser. Det arbete som Nutek tillsammans med Banverket och Vägverket har gjort är en del av det budgetarbete som nu pågår. Man efterlyser och efterfrågar mer resurser från statens sida. En del av det åtagande som jag i allra högsta grad har prioriterat är att skapa en förutsättning för att göra ekonomiska åtaganden för infrastruktur i befintlig budget och att skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar. Det är det arbete som pågår nu. Det är ett pussel eftersom det är så mycket luftslott i befintliga planer. Vad gäller Kattegattleden är det mycket riktigt så att Region Halland arbetar med att finna finansiering för det här projektet. Förutom det pekar man på behovet av att lätthanterligt kunna ta med cykeln på tåg och så vidare. Det är en del av helhetsarbetet som vi måste vara överens om. SJ har sin roll att spela, Banverket har sin roll att spela och skapa smidiga övergångar mellan de olika transportslagen, vilket cyklisten ofta har behov av. Det är mycket mer än bara investeringar i cykelvägar som det handlar om. Börje Vestlund tar övertoner vad gäller företagsklimatet. Det är jätteintressant. Antalet gästnätter i Sverige har ökat med 2 procent under 2007. Det går bra för Sverige, det går bra för företagandet. Vi har i allra högsta grad tagit bort krångliga regler. Börje Vestlund ville förbjuda just turistföretagen att säsongsanställa människor. Precis detta ville Börje Vestlund förbjuda och därmed möjligheterna att skapa bra förutsättningar för turistnäringen i Sverige.
Fru talman! Det här med luftslott i infrastrukturplaneringen tänker jag inte ens bemöta. Vi byggde under den förra regeringen på underlag från Vägverket och Banverket. Om ministern har någonting att klaga på där får hon vända sig till infrastrukturverk och säga att deras underlag inte är tillräckligt bra. Men jag vill gå tillbaka till frågan om cykelturismen. Jag konstaterar att Sverige har fantastiskt bra möjligheter att bli ett ledande cykelturismland. Vi har ren luft, vi har rent vatten, vi har vacker natur. Vi kan se att embryona finns där för att gå vidare och bygga upp någonting fantastiskt bra. Ett nytt planeringsråd för cykelfrågor har precis tillsatts där alla de olika infrastrukturverken ska samordna med turistorganisationer och med cykelorganisationer. Det som fattas är att man gör en satsning från statens sida och ser till att det kommer resurser för att bygga ut själva grunden för cykelturismen, som är infrastrukturen. Jag vill citera ur Nuteks rapport. Där sägs precis det som jag påpekade: "Tidsmässigt är läget synnerligen gynnsamt för Sverige. Det finns en tydlig efterfrågan på svenska aktivitetsprodukter - internationella arrangörer söker nu aktivt mer av ett sådant utbud från Sverige. - Kvaliteten inom svensk natur och kultur attraherar människor som värdesätter välbehållna miljöer och gärna är aktiva i sådana omgivningar." Det här visar på att Sverige har en stor möjlighet att få en del av den här fantastiskt stora marknaden. 40 miljarder omsätter den i Europa. Den växer med 4 procent per år. Vad är det då som saknas? Det ger också Nutek svar på. Det behövs en "infrastrukturutveckling i samspel nationellt, regionalt och lokalt". Just den nationella nivån lyfter de fram här. Det är det som har saknats hittills. Staten har inte velat satsa pengar på cykelturismen och på att få sammanhållande bilfria leder. Det skulle vara väldigt bra om man kunde få ett svar från ministern. Kommer det att ligga en sådan ambition med i infrastrukturpropositionen? Kommer man att föra över pengar till cykling i allmänhet och till cykelturism specifikt?

Fru talman! Det är intressant att mina inlägg kallas för "övertoner" i alla sammanhang. Vi får väl se i protokollet sedan om det verkligen är så. Först och främst tycker jag att det är intressant att infrastrukturministern säger att saker måste hänga ihop. Bland annat ska man kunna ta med sig cykeln på andra färdmedel, till exempel med SJ. Min fråga till infrastrukturministern är: Är infrastrukturministern beredd att se till att till exempel SJ och andra tågentreprenörer, kanske också länstrafikbolagen, ska kunna ta med cyklar på sina tåg? Det är en debatt som har förts i många år. Vissa har tillåtit det, andra inte. Är infrastrukturministern beredd att gå vidare med det? Det här med antalet gästnätter är också intressant. Det ökade med 2 procent förra året. Om jag minns rätt, fru talman, ökade antalet gästnätter år 2003 med 12 procent. De har praktiskt taget ökat varje år under hela 2000-talet. Det är en trend som är positiv och som har startats för många år sedan. Ville vi förbjuda att man skulle få säsongsanställa? Vilket nonsens och struntprat från det statsråd som borde veta bättre! Det är inte sant! Är det någonting jag kan är det turistsektorn. Det fanns ett kollektivavtal som var ganska tydligt på den punkten. Man kunde visst säsongsanställa. Men det fanns också extrema exempel, till exempel från Stockholms innerstad, där man tillämpade säsongsanställningar. Sådana dumheter ville vi inte ha, för där finns inga säsonger i den meningen. Det var det som skulle bort från den lagen. Man kanske ska veta vad man pratar om i talarstolen.
Fru talman! Naturligtvis är det Nuteks uppgift i detta uppdrag, Per Bolund, att peka på vad staten har för roll i att skapa bättre förutsättningar för turistnäringen, i detta sammanhang cykelturismen. Han pekar på både vad som krävs i infrastrukturåtgärder och hur man skapar bättre förutsättningar för det småskaliga företagandet att vara en del av den stora potentialen. Antalet gästnätter i Sverige ökade med 2 procent till drygt 48 miljoner under 2007, vilket är den högsta volym som någonsin registrerats. Sverige som destination har haft en mycket bättre utveckling än stora delar av världen har haft. Naturligtvis finns det oerhört mycket kvar att göra, precis som Per Bolund säger. Det finns ett ökat resande. Ibland har vi en negativ diskussion om människors rörlighet, men jag ser stora möjligheter för Sverige att vara vinnare i de internationella rörelserna, där man söker efter unika miljöer. Sverige har stora möjligheter. Vägverket har en roll här. Banverket har en roll här genom att skapa bra infrastruktur, även till exempel runt stationer och så vidare, för att det ska vara smidigt för cykelturismen som sådan.